Herr talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation. I samband med avregleringarna som skedde i stort antal inom många områden runt 1990 avreglerades också taxibranschen. Vi kan nu se resultat av detta, där priserna i vissa fall stigit till helt orimliga nivåer. Det är inte rimligt att en kund ska behöva betala tio gånger det pris som andra kunder får betala för en resa med ett seriöst taxibolag. Samtidigt som avregleringen har lett till i vissa fall skyhöga priser är det inte bra arbetsförhållanden och rimliga löner inom taxibranschen. Under perioden 2010-2013 hade Transportstyrelsen 120 ärenden som rörde klagomål från taxikunder som ansett sig ha betalat ett för högt pris. Samtliga ärenden rörde Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är också väl känt att turistnäringen i storstäderna upplever det här som ett stort problem. I internationell jämförelse är det mycket ovanligt att det råder fri prissättning på taxiresor. Att man har tagit bort maxtaxan för taxiresor har lett till denna orimliga prissättning. Detta är mycket ovanligt i Europa. De flesta länder har en maxtaxa på taxiresor. Transportstyrelsen gjorde en översyn där man tittade på några länder. De länder som man såg hade maxtaxa var till exempel England, Irland, Holland, till viss del Norge, och det är även reglerat regionalt i Danmark. Enligt en rapport från Transportstyrelsen 2013 har priserna för taxiresor stigit mer än aktuella index även totalt sett. Riksdagen tillkännagav för regeringen 2012 att det behövdes en utredning som belyser för och nackdelar med den genomförda omregleringen av taxi. Riksdagen underströk vikten av att ta ett samlat grepp om taxinäringens utveckling så att taxiresenärernas behov av att kunna känna sig trygga och säkra tillgodoses. Det är bra att regeringen föreslår en skärpning av regelverket efter denna översyn genom att det ska finnas ett tvång att lämna prisuppgift för en resa som kostar mer än 500 kronor. Men det räcker inte. En sådan regel ger fortfarande en möjlighet att överstiga prisindex. Avregleringarna har gått väldigt långt inom en lång rad branscher, och vi ser avarter i form av skyhöga priser som drabbar kunderna. Vi ser samtidigt andra avarter med för låga priser som kommer av att man inte ger tillräcklig lön till de anställda. Båda dessa fenomen förekommer inom taxibranschen. Vi ser här att marknadens osynliga hand inte räcker för att åstadkomma samhällsnytta utan att det behövs regleringar av marknaden för att hitta en sund nivå som balanserar löner, arbetsförhållanden och priset till slutkunden mot varandra. En avreglerad marknad leder till att företagen ges större rätt att ta ut vinster på alla dessa olika behovs bekostnad. Det är den starkaste handen som roffar åt sig, inte en osynlig hand som styr mot en bra balans. Detta märks inom område efter område, och det är dags att vi tar tag i detta och hittar en sund och bra styrning som i en balans mellan samhällets olika behov gynnar såväl arbetstillfällen och goda löner som bra kvalitet till bra priser och samtidigt leder till ett miljötänkande. Vi har inte råd med mer girighet. Som ordspråket säger: Vi har resurser att mätta alla på jorden, men det finns inte resurser så att det räcker för att mätta giriga människor.

Herr talman! Miljöpartiet har en positiv inställning till taxibranschen och ser att den branschen har potential att växa högst väsentligt. Detta ser vi utifrån att det i städer nu finns anspråk på marken som gör att andelen privat bilägande som finns i dag nog blir rätt svår att tillgodose framöver. Det är klimatförändringarna som påkallar att ytan mellan husen i större utsträckning tas i anspråk för blågrön dagvattenhantering så att de skador vi har sett uppkomma i flera städer det senaste året vid skyfall eller långvariga regn kan förebyggas. Vi behöver mer växtlighet och öppet vatten för att kunna förhindra att källare översvämmas och att hus tar skada. Det som i dag måste ge vika för den här klimatanpassningsåtgärden är framför allt privat bilägande. Då behöver taxi vara ett bättre fungerande komplement till kollektivtrafik och cykel, och det är därför vi ser att det har en väldigt bra potential. I linje med de starka trenderna kring delandets ekonomi ligger att man inte nödvändigtvis själv måste äga det man behöver, utan det kan man dela med andra. Rent ekonomiskt kan kollektivtrafiken för många stadsbor vara en bas som kompletteras med hyrbil och taxi. Men då måste näringen fungera bättre. Därför ser vi från Miljöpartiet med tillfredsställelse på det här betänkandet, och jag yrkar bifall till de förslag som finns i betänkandet. Det är viktigt att det blir ordning och reda. Sedan avregleringen genomfördes 1990 har det skett många olika saker som har förryckt möjligheterna till en organiserad och rättvis hantering. Detta har utretts många gånger. I en av alla de utredningar som genomfördes 2005, Liberalisering, regler och marknader , beskriver man att den kraftiga ökningen av taxibilar, framför allt där utbudet redan var stort i städerna, inneburit att man har en konkurrens som sker med osjysta metoder. Samtidigt har tillgången till taxi på landsbygden, där man tidigare kanske inte hade så gott om det, blivit ännu mindre. Det har blivit en väldig missmatchning mellan behov och utbud när det gäller taxi. Detta har genomgått många utredningar i statlig regi, men det har gått alldeles för långsamt med förslagen att åtgärda problemen. Dagens betänkande, som utmynnar i en tydlig prisuppgift, är egentligen bara en liten del av en mycket större översyn som behöver göras för att reglerna för taxi ska vara sjysta gentemot de olika företagen. Otryggheten är för stor, och det drabbar både resenärer och anställda. Jag har rest bland annat i Neapel vid ett antal tillfällen och noterade att där jag, kanske lite fördomsfullt, inte förväntade mig att det var så stor ordning på taxi fanns det en bättre reglering och ordning än i Stockholm, och det är kanske inte riktigt vad man förväntar sig. Sverige har gått alldeles för långt i att förvänta sig att marknaden reglerar sig själv. Detta innebär också ett stort bortfall av skatteintäkter. Det innebär även att man missbrukar såväl a-kassa som sjukförsäkringssystem i jakten på att försöka åstadkomma så låga priser som möjligt för taxi. Det behövs ordning och reda, och det behövs också att man tar mer ansvar. Vi talade i ett tidigare betänkande om upphandlingsansvar. Det offentliga har också ett stort ansvar för att man inte bara tar lägstbjudande när man ska besluta om färdtjänst, sjukresor och annat. Jag kan på sikt kanske tänka mig att det är lämpligt att återföra samhällsbetalda resor och kommersiella resor och att de utförs långsiktigt av taxiföretag som då kan investera i miljövänliga fordon där chaufförerna väl känner till geografin och där man har en trygghet för både resenärer och anställda. Det här handlar om ansvar för kommande generationer. Det handlar om ansvar för resenärer och anställda nu, och då behöver den kortsiktiga vinstmaximeringen ersättas av långsiktiga spelregler som fungerar, som är bra för samhället och som ser till att de skatteintäkter som behövs för att finansiera välfärden också kommer den till del. Det är väldigt viktigt att vi nu har gjort det här, och jag ser att många av de förslag som finns från Transportarbetareförbundet om hur man ska gå vidare för att få ordning och reda på taxinäringen är förslag som vi från Miljöpartiet sympatiserar med.

Herr talman! Vi har att ta ställning till ett betänkande som behandlar förslag till en lagstiftning som den gamla regeringen tog fram. Betänkandet handlar om tydliga prisuppgifter vid taxiresor, men det handlar också om ett antal andra delar. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att lagstiftningen har tagits fram, och vi tycker att det finns all anledning att styra upp marknaden. De tidigare talarna har förtjänstfullt beskrivit en del av avarterna inom taxinäringen. Taxinäringen är viktig för landet, inte minst när det gäller samhällsbetalda resor. Det finns ett stort ansvar för kommunerna att se till att de fungerar på ett bra sätt. Det handlar vidare om privatresor och företagsresor. Vi får signaler om att det i vissa delar av vårt land råder brist på taxibilar medan det i stället råder en överetablering på vissa andra orter. Den trafiklagstiftning som finns i dag trädde i kraft 2012. Det är ett par år sedan, och det har skett en del. Avregleringen skedde 2000, och det har skett ännu mer sedan dess. Ett antal utredningar har gjorts, men vi tycker att det bör göras en ordentlig översyn av näringen i dess helhet. Hur ser det ut med anställningstryggheten? Hur ser det ut med täckningsgraden när det gäller möjligheten att kunna nyttja taxi i hela landet? Hur ser det ut med upphandlingen av samhällsbetalda resor? Sedan händer hela tiden saker och ting på marknaden. Det senaste vi har fått information om handlar om företeelsen som kallas Uber och Uberpop. Man kan via en app enkelt beställa en taxibil och betala via nätet - utan tillstånd och andra delar. Detta föranleder oss att i allra högsta grad också göra en ordentlig översyn av hur branschen och näringen ser ut. Vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag till en sådan utredning för att se över näringen i dess helhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Man har åkt taxibil i Sverige i över 100 år. Om vi ska tro historien inleddes taxiåkandet för drygt 100 år sedan när blivande kung Gustaf V hade köpt en Daimler i Tyskland som han var missnöjd med eftersom han tyckte att den var alldeles för slö. Bilen såldes till ett bolag i Stockholm, och det blev den första taxibilen i Sverige. Den var tydligen populär jämte de hästdroskor som fanns på den tiden. Vi talar mycket om förändringar i taxinäringen i dag, men jag vill hävda att dessa förändringar har skett i hundra års tid. Det var billiga T-Fordar på 20-talet, kris på 30-talet, krig på 40-talet och militären som rekvirerade fordon, privatbilism som trängde undan taxi på 50-talet, samhällsbetalda tjänster på 60-talet - och sedan har det fortsatt. Genom historien har det skett förändringar i hela taxinäringen. Jag skulle vilja säga att taxinäringen är en alltjämt viktig näring - både i dag och framåt. Det handlar om sådana vardagliga ting som att kunna åka hem från krogen en lördagskväll på ett tryggt sätt, eller för en affärsresenär att enkelt och snabbt ta sig från en tågstation eller flygplats till ett kundmöte, eller för en äldre person att över huvud taget komma till vårdcentralen och träffa läkaren. Jag tror att för alla oss, oavsett hur mycket eller lite vi åker taxi, skulle våra liv utan taxi bli mycket svårare. I dag har vi att debattera och fatta beslut i frågan om tydligare prisuppgifter. Utgångspunkten är problem med överprissättning och att man försöker skinna kunder. Det är inte acceptabelt, liksom annat fusk i näringen inte heller är acceptabelt. Men, herr talman, jag anser att man bör nyansera debatten lite grann. Det är lätt - jag anklagar inte någon tidigare talare - att ge sken av att överprissättningen gäller hela taxinäringen och hela landet när den snarare är ett storstadsfenomen i Göteborg, Stockholm och kanske några andra orter. I många andra delar av landet är det snarare problem med om det över huvud taget finns en taxibil att tillgå. Likadant ska vi vara försiktiga med att måla ut alla taxichaffisar i Göteborg eller Stockholm som att de utövar olagligheter eller skinnar sina kunder. Tvärtom ska vi vara tydliga med att de allra flesta taxiförare är hederliga, hårt arbetande och trevliga personer som försöker göra ett gott arbete men att det alltjämt finns problem i branschen. Där har vi grunden till det förslag som Alliansen valde att lägga fram. Om förslaget röstas igenom stärks kundens rätt tydligt. Kunden ska få rätt att få en prisuppgift innan denne kliver in i taxibilen, att få ett kvitto eller motsvarande på prisuppgiften, maxpriset, och taxichauffören och bolaget ska ha en skyldighet att föra bok på de prisuppgifter som har givits så att det därigenom är möjligt att hålla chaufför och bolag ansvariga i efterhand om de har tagit ut ett okynnespris. Det finns också förslag om taxilegitimation. Herr talman! På detta sätt tas ordentliga kliv för att ta tag i en del av de problem som finns i näringen. Det är viktigt med ordning och reda, att man som kund kan ta en taxi tryggt, bekvämt och till rimliga priser. Men det finns också ett eget ansvar. Ibland kan det finnas ett tungt politiskt ansvar, och exemplet är de steg vi tar nu. Men det är på sin plats att säga att vi som kunder har ett eget ansvar. Vi har det när vi handlar i en matvarubutik, om vi köper en ny bil, om vi bokar en semesterresa för familjen. Vi måste tänka på hur vi agerar som konsumenter. Jag tycker att vi ska poängtera att vi har ett eget ansvar även när det gäller taxi. Vi väljer bort förslaget om ett maxpris eller tak, som bland annat Vänsterpartiet anför. Det gör vi baserat på frågor om vem som ska avgöra vad som är ett rimligt pris, hur priset ska uppdateras, risken att ett pristak leder till en generell höjning från lägre priser för branschen i övrigt och att det kanske också på lång sikt blir en bristsituation. Det är sammanfattningsvis argument för varför vi här och nu väljer bort tak och maxpris. Herr talman! Låt mig komma tillbaka till frågan om taxinäringen i stort. Det sker en spännande utveckling i dag. Miljöområdet är ett sådant exempel. På grund av krav och egen vilja är det inte sällan som taxiföretag ligger i framkant när det gäller nya bränslen och nya fordon. På många håll i landet hade vi inte fått en marknad för gas som fordonsbränsle om det inte hade varit för taxiföretagen. Ett annat spännande område att spana på är internet, som förändrar samhället i stort och också taxinäringen. Som kunder tar vi det för självklart att kunna boka på internet, få bekräftelse och åka kvittolöst. Johan Andersson nämnde Uber. Det är en aktör som finns i Sverige och i en stor serie av andra länder och städer i världen. Man kan direkt på internet säga att man ska åka från adress A till adress B och få en tydlig och fast prisuppgift. Överprissättning är ofta kopplad till att turister drabbas. Det är ett exempel på att turister kan använda Uber när de är i London, i New York och i Stockholm och runda problemen med chaufförer som skinnar kunderna. Den utvecklingen i kombination med de lagstiftningssteg vi har att besluta om nu gör att vi kommer att kunna ta kliv undan en del av problemen. Låt oss blicka tillbaka i historiken. Då kan vi se hur branschen under 100 år har mött en del av de upp och nedgångar och utmaningar som har funnits. Jag tror att taxinäringen kommer att fortsätta att möta utmaningarna på samma sätt som man har gjort i 100 år sedan Gustaf V valde att sälja sin Daimler. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Vi sverigedemokrater anser att de förslag som har lämnats i propositionen om bland annat prisuppgift vid taxiresor är ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med överprissättningen i taxibranschen. Små, små steg i rätt riktning tas, men tyvärr kan vi, liksom övriga oppositionspartier, konstatera att det är långt ifrån nog. Vid omregleringen av den svenska taximarknaden 1990 var målen bland annat att öka taxinäringens förutsättningar till bättre tillgänglighet och service både geografiskt och över dygnet. Ett annat mål var att öka konkurrensen med rimliga priser och att pressa priserna. Jo tack! Det kan vi tydligt se konsekvenserna av i dag. Servicen är överlag sämre än den någonsin har varit, då allt har kommit att handla om att köra så billigt som möjligt. De seriösa bolag som ännu levererar service och trygghet i taxi håller helt på att konkurreras ut. De kan inte hänga med på de låga priserna. I främst storstäderna är problemen med svarttaxi och ockerpriser stora, och vi kan se skräckexempel på hur turister får betala skyhöga priser, ibland tio gånger mer än vad summan egentligen skulle ha uppgått till. Vi menar att det behövs en ordentlig översyn av hur taxibranschen fungerar efter den omreglering som gjordes 1990, och den bör göras med inriktning på behovet av att reformera nuvarande regelverk. Bara så kan vi komma till rätta med de taxiföretag som agerar oseriöst. Vi vill också påpeka att vi inte ställer oss främmande till ett införande av statligt satta taxameterpriser om detta skulle visa sig vara det som krävs för att komma till rätta med nuvarande problem. Herr talman! Med hänsyn till detta ställer vi oss bakom betänkandet och yrkar bifall till förslaget, även om det lämnar mycket kvar att önska.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i Lars Hjälmereds anförande. Där sades egentligen det mesta. Icke förty yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen. Taximarknaden, som har hållit på sedan anno dazumal, omreglerades den 1 juli 1990. Ett tydligt motiv var då att med konkurrens öka tillgängligheten både geografiskt och över dygnet och att öka konkurrensen med rimliga priser. Den principiella utgångspunkten för mig och Folkpartiet - och för de flesta av oss, tror jag - är att detta i grunden är en bra tanke som vi inte ska släppa. Taxi har stora möjligheter att utvecklas som ett transportslag. Från taxis egen sida uttrycker man från tid till annan att man vill ses som en del av kollektivtrafiken, så den diskussionen lär vi fortsätta att ha. För att man ska kunna ha en marknad med fri konkurrens krävs det att man har en tydlig prisinformation så att kunden verkligen kan göra sina val. Annars är risken helt uppenbar att den som tar en taxi luras av ren okunskap. Kunden vet inte vad det kommer att kosta, och så blir det en helt orimlig kostnad. Det är inte minst viktigt, som har nämnts här tidigare, för människor som kanske inte har lokalkännedom, till exempel utländska turister. Risken är större för dem att råka ut för detta. Så sent som den 1 juni 2013 skärptes reglerna för prisinformation och synligheten kring den. Man ska tydligt kunna se prisinformationen under hela färden och även när fordonet står stilla. Vi kanske är lite skadade, men vi ser ju direkt att det finns taxibilar som har helt orimliga jämförpriser. Herr talman! Grunden för denna proposition var att den tidigare alliansregeringen hade en stor ambition att stärka konsumentens ställning ytterligare. Det var därför propositionen Tydlig prisuppgift vid taxiresor kom i juni 2014. Det handlar både om stärkt konsumentskydd och om att seriösa taxiföretag som inte tillämpar överprissättning ska gynnas i en konkurrenssituation. Den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft redan den 1 januari 2015, så den är verkligen på gång. Herr talman! Förslaget handlar om att den som har ett jämförpris över 500 kronor ska lämna över en prisuppgift till kunden före färd, så att man faktiskt kan kolla det. Varför har man valt just 500 kronor? Jag får säga att det är en rimlig avvägning. Tittar vi på den absoluta majoriteten av taxifordon ser vi att de har jämförpriser under 500 kronor. Då kan vi konstatera att de flesta över huvud taget inte kommer att beröras av detta krav. Ur regelförenklingssynpunkt är det bra för företagen att denna avvägning görs. Det skulle vara helt orimligt om alla behövde lämna en prisuppgift. Avvägningen slår alltså ganska selektivt mot dem som har höga priser. Vi får väl ha en förhoppning om att detta tillägg kommer att göra att det blir ännu enklare för kunden att välja. Vi som är lite uppmärksamma på detta ser det direkt. Om jag blir erbjuden taxi och det står 1 900 kronor som jämförpris brukar jag ofta ställa frågan: Varför ska jag åka med dig som har det priset? Det gäller att vi pratar om det och informerar om det. I Vänsterpartiets reservation föreslås att det ska sättas en maxtaxa. Det innebär att man är inne i en regleringssväng igen, och då försvinner mycket av de fördelar som omregleringen 1990 skulle innebära, med fri prissättning som ett konkurrensmedel. Min synpunkt är att det är helt fel väg att gå. Jag konstaterar att det finns en bred majoritet som inte vill gå den vägen. Propositionen innehåller också andra lagförslag om hur man ska kunna förbättra tillsynen, bland annat att polisen ska få ta registreringsskyltarna om taxameterutrustningen inte uppfyller kraven. Det finns många sätt att jobba med detta för att de som har taxitillstånd ska sköta sin verksamhet. Det är också bra regler som införs. Sammantaget kan jag säga: Äntligen kom detta på plats, och det är ett steg i rätt riktning. Men att vi skulle hemfalla till att nu börja reglera med maxtaxor och sådant är för min del helt uteslutet.

Herr talman! Det är dags att stävja fusket inom taxibranschen. Att lura kunder med höga priser av bolag som tillämpar jämförpriser som inte är förutsägbara, för exempelvis turister som inte kan läsa sig till gällande regler, måste stoppas. Vi ser fusk med taxameterutrustning som inte uppfyller de föreskrivna kraven, och vi ser fusk med taxiförarlegitimation som inte tillhör föraren. De åtgärder som föreslås i dag är till för att stävja fusk och skapa mer klarhet inom taxibranschen. Herr talman! De åkare som tillämpar ett jämförpris över 500 kronor för färden ska se till att prisuppgift lämnas och ange ett högsta pris för färden till beställaren. Prisuppgiften ska lämnas när färden beställs. Taxifordons registreringsskylt ska få tas om hand av polisman om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav. Taxiförarlegitimation ska inte längre vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut, och kravet att förnya en taxiförarlegitimation inom tio år efter det att den senast har förnyats ska bara gälla om den tidigare förnyelsen innebar att legitimationen försågs med nya uppgifter. Taxiförarlegitimation ska få tas om hand av en polisman om legitimationen är ogiltig. Herr talman! Åtgärderna är nödvändiga för att motverka fuskande åkare och kommer att leda till färre lurade kunder, ökad trygghet och en mer seriös taxibransch med konkurrens på lika villkor, och de ger polis och myndigheter större möjlighet att se till att regler och lagar följs. Oftast är det utländska turister som blir lurade av åkare som tillämpar jämförpriser. Det har skrivits i stora utländska dagstidningar om lurade turister i Sverige. Senast kunde vi för cirka två månader sedan följa ett inslag på SVT om en turist som skulle besöka sin vän i Stockholm och åkte taxi från Arlanda flygplats. Resan kostade henne ca 4 500 kronor. Hon var besviken och överraskad över prissättningen på färden. Detta lurendrejeri är inte bra för vår turistnäring och är inte bra för Sveriges anseende i allmänhet. Herr talman! Taxibranschen och åkare behöver regelbundet kontrolleras av polis och myndigheter så att de följer regler och lagar. De åtgärder som vi ska fatta beslut om i dag är nödvändiga för att minska otryggheten för kunden och gör det svårare för oseriösa åkare att fuska med skatter och avgifter. Priset blir mer förutsägbart för taxikunderna när man tillämpar jämförpriser över 500 kronor. Polisen får rätt att ta i beslag en legitimation som är ogiltig. Taxifordons registreringsskyltar ska tas om hand av polis om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav. Taxiförarlegitimation ska inte längre vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats vid kontroll av polis. Det blir krav på förnyelse av en taxiförarlegitimation vart tionde år. Slutpris ska meddelas kunden då en resa kostar över 500 kronor. Allt detta är bra steg framåt som ökar tilliten till branschen. Alla de åkerier som sköter sig i dag får hållbara spelregler och därmed konkurrens på lika villkor. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.